Från flera håll har uttalats önskemål om att långa voteringar sker i två omgångar med en paus emellan. Då beslut fattats beträffande mom. 1—106 i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 23 kommer jag därför att föreslå en kort ajournering av kammarens sammanträde.

Herr talman! I regeringsformens 15 § fastställes att grundlag stiftas genom två likalydande beslut med mellanliggande val. I konstitutionsutskottets betänkande nr 41 om uppskov med behandlingen av vissa ärenden återfinns flera ärenden som gäller grundlagen. Detta finner vi från vpk inte vara godtagbart. T.o.m. i fråga om invandrarnas rösträtt föreslås sålunda uppskov. Grundlagsfrågor bör avgöras före mandatperiodens slut. Denna uppfattning har framförts såväl i konstitutionsutskottet som i talmanskonferensen. Möjligheter att på riksmötets näst sista dag få dessa ärenden beredda i utskottet och kammarbehandlade saknas, och jag skall därför inte framställa något yrkande. Av kända skäl har ingen vpk-reservation kunnat fogas till utskottets betänkande, men vi vill ha vår uppfattning förd till riksdagens protokoll. Den besvärliga arbetssituationen i riksdagen får inte tas till intäkt för en tvivelaktig handläggning av ärendena. Herr talman! Vpk-gruppen protesterar mot det föreslagna uppskovet med behandlingen av grundlagsärenden och deltar inte i detta beslut.

Herr talman! Vid behandlingen av regeringens proposition 1978/79:73 beslöt riksdagen på förslag av arbetsmarknadsutskottet att frågan om lokaliseringen av det centrala institutet för metodutveckling och forskning närmare skulle utredas. Bakgrunden till beslutet var bl.a. socialdemokratiska motioner som hade förordat en lokalisering till Göteborg. Riksdagen fattade sitt beslut den 15 mars innevarande år. Som framgår av den proposition som vi nu behandlar uppdrog regeringen, genom att utfärda tilläggsdirektiv, åt den nya utredningen om yrkesinriktad rehabilitering m.m. att även utreda frågan om lokalisering av institutet. Detta tilläggsdirektiv till utredningen kom emellertid två dagar efter det att utredningen hade verkställt sin utredning. Handläggningen av riksdagens beslut att frågan skyndsamt skulle utredas är minst sagt märklig. Den är ett övergrepp på riksdagen. Eftersom man inom NYR tidigare hade förutsatt att institutet skulle förläggas till Stockholm är det inte förvånande att denna nya ”utredningsomgång” har resulterat i förslag till en Stockholmslokalisering. Detta utfall är naturligt också med hänsyn till att utredningen har gjorts under stark tidspress. Signifikativt är också att utredningsmannen —- med mycket stark Stockholmsanknytning — inte ansett det nödvändigt att närmare studera lokaliseringsförhållandena på andra orter. Att arbetsmarknadsutskottet bedömde en Göteborgslokalisering som realistisk och att riksdagen fattade beslut härom den 15 mars innevarande år borde, om utredningen skulle svara upp mot riksdagens intentioner, ha lett till att utredningsmannen åtminstone på platsen hade undersökt förutsättningarna för en lokalisering till Göteborgsområdet. Så har inte skett. Göteborg har dock i skrivelse till utredningen, vilket också framgår av propositionen, redovisat en mängd skäl som talar för Göteborgslokaliseringen. Med hänsyn till riksdagens hårt ansträngda tid skall jag inte närmare gå igenom alla de felaktigheter som den s.k. utredningen har presenterat och som vi utförligt har redovisat i den socialdemokratiska motionen 2706 med mitt namn först. Det är med tillfredsställelse jag noterar att arbetsmarknadsutskottet enhälligt tillstyrkt den socialdemokratiska motionen och avstyrkt propositionen. Det är nu min förhoppning, herr talman, att det verkligen blir efter en förutsättningslös utredning som riksdagen nästa gång får behandla denna fråga.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

Herr talman! Vid ärendets tidigare behandling den 15 mars godkände kammaren följande uttalande av arbetsmarknadsutskottet: ”Utredningen bör klargöra möjligheterna att förlägga institutet utanför Stockholm och, om så visar sig möjligt, undersöka vilken ort eller vilka orter som är tänkbara med hänsyn till institutets uppgifter och kontaktbehov. Om utredningsarbetet leder fram till att förläggning till Stockholmsområdet är nödvändig bör skälen härför anges.” I propositionen redovisas en rad motiv för den föreslagna lokaliseringen till Stockholmsregionen. Men dessa skäl har ännu inte övertygat utskottet om att en förläggning till Stockholm är nödvändig. Vidare konstaterar vi i utskottet att några alternativa lokaliseringsorter inte har blivit föremål för utredning. Underlaget för det slutliga ställningstagandet är sålunda av den kvaliteten att utskottet anser att kammaren inte bör avgöra frågan i dag. Sven-Gösta Signell har sålunda rätt i sina påpekanden på den punkten. Propositionen bör därför avslås och regeringen ges tillfälle att utreda de frågeställningar som utskottet särskilt har angett i betänkandet.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

Herr talman!

Vid den tidpunkt då vi jobbade med dessa ärenden upplevde vi att det fanns utrymme för att klara både utskottsbehandling och riksdagsbehandling. Det är naturligtvis i dag inte möjligt att tänka sig att detta skulle gå att genomföra. Därför avstår jag nu från att ställa något yrkande.

Herr talman! I detta ärende kan jag anföra samma motivering som beträffande civilutskottets betänkande nr 41. Med hänvisning till att det inte finns tid för realbehandling avstår jag alltså från att yrka bifall till den reservation som föreligger från folkpartiets ledamöter i utskottet.

Herr talman!

I motionen säger vi att ytterligare åtgärder bör vidtas för att främja det industriella samarbetet mellan Sverige och u-länderna. Vi framhåller att detta bör ske som ett led i det vidgade samarbete med u-länderna som bl.a. rekommenderats av den biståndspolitiska utredningen. Den nya fonden för industriellt samarbete med u-länderna, Swedfund, är ett positivt steg i riktning mot ett utvidgat och mer effektivt industribistånd.

Det nuvarande investeringsgarantisystemet som ju enbart omfattar huvudmottagarländerna för svenskt bistånd har hittills inte utnyttjats. Vitror att det främst beror på den snäva länderavgränsningen samt den oklarhet som råder om tolkningen av de s.k. sociala villkoren. Det är därför angeläget att företa sådana ändringar i investeringsgarantisystemet att detta kan bli ett medel för att stimulera investeringar i alla u-länder där den föreslagna fonden kan vara verksam eller där svenska industriinvesteringar i övrigt kan väntas ske. I samband med detta så bör också investeringsskyddsavtal slutas med u-länder som är villiga att ingå sådana avtal. Vi framhåller också i motionen att dubbelbeskattningsavtal som underlättar rekryteringen av svensk personal för genomförande av industriprojekt bör träffas med u-länder där svenska investeringar kan väntas ske. Alla dessa åtgärder har det gemensamt att de kan vidtas utan att i nämnvärd mån belasta statsbudgeten. Ett ytterligare stimulansmedel för att främja industriinvesteringar i u-länderna är att medge företagen möjlighet till extra skattemässiga avskrivningar för sådana investeringar. Denna form av stimulansåtgärd har den fördelen att kräva obetydliga administrativa insatser samtidigt som den har en generell verkan som kan få en mycket betydande positiv effekt för u-länderna. Vi motionärer från moderaterna anser att det är önskvärt att möjligheterna att medge sådana extra avskrivningar för u-landsinvesteringar åtminstone undersöks. I denna motion, som alltså har nr 1209, har vi också tagit upp frågan om biståndsupphandling i Sverige och en hel del u-hjälpsproblematik. De delarna av motionen har tidigare behandlats i utrikesutskottet och har således redan varit föremål för kammarens avgörande. Vi har avslutat motionen med hemställan i fyra punkter för den del som handlar om industriellt samarbete med u-länderna.

I en andra punkt hemställer vi att riksdagen uttalar sig för att regeringen undersöker möjligheterna att sluta investeringsskyddsavtal med u-länder som är villiga att ingå sådana avtal och med vilka industriellt samarbete har etablerats genom företag eller biståndsorganisationer. I punkten 3 i vår motion hemställer vi att riksdagen uttalar sig för att regeringen bör eftersträva att med sådana länder som nämnts i punkten 2 även sluta dubbelbeskattningsavtal som underlättar rekrytering av svensk personal för genomförande av industriprojekt. Jag vill gärna understryka att detta är oerhört angeläget. Svensk personal som arbetar i sådana här projekt har ju en utomordentligt stor betydelse för möjligheterna att genomföra dem. Den fjärde punkten gäller en hemställan om att riksdagen uttalar sig för att regeringen i positiv anda undersöker möjligheterna att stimulera svenska industrietableringar i sådana u-länder som nämnts i punkten 2 genom att medge företagen rätt att företa extra skattemässiga avskrivningar i Sverige vid industriinvesteringar i dessa länder.

Förslaget innebär bl.a. att ramen för statens maximala betalningsansvar i form av garanti för exportkredit höjs i fråga om s.k. normalgarantier, att en ny garantiform inrättas för exportaffärer med särskilt samhällsintresse samt att s.k. motgarantier skall kunna ges till banker och försäkringsbolag för säkerheter som de ställer vid export. Utskottet har tillstyrkt att de föreslagna åtgärderna genomförs. Vi kan som motionärer också glädja oss åt att åtskilligt i denna proposition går i linje med våra önskemål, men dess värre gäller inte detta samtliga punkter i vår motion och inte i den utsträckning som vi skulle önska. På en punkt har följden av vår motion blivit att en reservation avgivits av de moderata ledamöterna i utskottet Margaretha af Ugglas och Sven Eric Lorentzon.

Jag är, herr talman, så medveten om att alla vi ledamöter i denna kammare bör förkorta våra anföranden att jag, trots att jag finner detta ärende och vår motion liksom propositionen ytterligt angelägen, vill avsluta mitt anförande här. Jag gör det med att yrka bifall till reservationen i föreliggande betänkande.
Herr talman! Vi har vid tre tillfällen under ett års tid tagit ställning till frågan om ökade exportkreditgarantier. Vid samma tid förra året antog vi de nya bestämmelserna för exportkreditnämnden liksom consensusavtalet, vilket innebar att vi på trepartiregeringens förslag ökade anslaget till garantigivning väsentligt. Under våren har vi fattat beslut om ökat stöd till u-länderna, och i detta betänkande går vi ytterligare ett steg. Jag vill med hänvisning till utskottets skriftliga motiveringar yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! Det finns en rad säregenheter i näringsutskottets betänkande nr 52 om finansiellt stöd till Luxor Industri AB. Säregenheterna kommer till uttryck när utskottet skall avvisa vpk-motionen i frågan. Vi har i motionen 2542 påpekat det faktum att regeringspropositionen följer den begränsade målsättning som hela tiden regeringens talesmän gett uttryck för, nämligen att företaget skall rekonstrueras och föras över till nya ägare. Mot den bakgrunden har vi krävt att Luxor skall förstatligas och fortsättningsvis drivas i statlig regi. Detta söker utskottet komma ifrån genom att säga sig inte finna att det av propositionen framgår att statens insatser är avsedda att göra företaget ”attraktivt för privata spekulanter”, som vi hävdat i motionen. Har då utskottet funnit något annat i propositionen rörande ägandeförhållandena? Nej, det har man inte. Därför nöjer man sig med att säga att frågan om olika ägaralternativ — även statliga — får övervägas senare. Om nu inte utskottet i en något suddig proposition kan finna stöd för att rekonstruktionsinsatserna har det syfte som motionärerna påstår, borde man åtminstone kunna studera vad som sagts från regeringshåll under krisens gång. Vi bygger vår uppfattning på dessa uttalanden. När det gäller sysselsättningen, är det enda som sägs i propositionen att antalet anställda beräknas minska med 250 personer under 1979 genom s.k. naturlig avgång, vilket är detsamma som att lika många arbetstillfällen försvinner. Vi har i motionen krävt som målsättning att personalstyrkan inte minskas. Utskottet vill dock inte att riksdagen gör något sådant uttalande. Däremot är man beredd att uttala att man förutsätter att regeringen verkar för att nya arbetstillfällen tillförs de orter som drabbas. Detta är liktydigt med ett besked till de Luxoranställda att åtminstone 250 jobb kommer att försvinna, men näringsutskottet hoppas på andra jobb i stället. Det är verkligen i magraste laget. Propositionen har som utgångspunkt att det råder överkapacitet och pressad lönsamhet i branschen. Felspekulationer på den internationella marknaden som bidragande orsak till krisen förtigs. Vi har i motionen sagt att målsättningen minst oförändrad personalstyrka bör kunna klaras genom att den nuvarande produktionen kompletteras med andra produkter som svarar mot angelägna behov i samhället. Ett sådant resonemang vill inte utskottet begripa. Det är inte lämpligt att riksdagen uttalar sig om vilken produktionsinriktning företaget bör ha, hävdar man. Men riksdagen skall ju anvisa pengar. Kan det då vara något olämpligt att den också säger: I så fall vill vi rädda jobben, går inte detta med nuvarande produktion bör man komplettera med andra produkter? Det är inte särskilt vägledande för den som skall fatta besluten om produktionens inriktning, tycker näringsutskottet. Visst är det vägledande om riksdagen ger en sådan viljeyttring, även om det inte går att peka ut konkreta produkter utan vidare. Näringsutskottets ställningstagande har samma svaghet som regeringens proposition. Man försummar att ställa in det finansiella stödet i ett perspektiv. Man godtar en rekonstruktion som har det uppenbara syftet att göra företaget attraktivt för nya privata ägare. På detta sätt kan inte de anställdas trygghet säkras. Utskottet accepterar sysselsättningsminskning, tydligen i tron att detta skall innebära att Luxors framtid säkras. Utskottet kunde ha studerat vad som skett vid ett annat Motalaföretag, nämligen Motala Verkstad, där arbetstillfällen avvecklats undan för undan, så att företaget nu håller på att försvinna. Oron är stor för framtiden vid Luxor. Regeringens proposition och näringsutskottets betänkande kan inte undanröja denna oro. Det enda rimliga är att förbinda beviljande av medel till Luxor med bestämda krav på att Luxor förstatligas och fortsättningsvis drivs i statlig regi. Målsättningen bör vara att personalstyrkan ej minskas. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till motionen 2542.
Herr talman! Luxorfallet kom ju som en verklig överraskning för oss alla här i landet. Man trodde att Luxor Industri AB var ett solitt företag, men det visade sig plötsligt stå på konkursens rand. Därför fick regeringen snabbt vidta åtgärder för att försöka rädda företaget och i största möjliga utsträckning sysselsättningen vid detta. Så har också skett. Investeringsbanken har tagit över förvaltningen av företaget, och i propositionen föreslås att man skall rekonstruera företaget och självfallet göra det lönsamt — lönsarnma företag är ju den bästa garantin mot arbetslöshet. Men Nils Berndtson tycker naturligtvis inte att regeringens lösning är särskilt attraktiv utan menar, att de åtgärder som vidtagits inte är tillräckliga. Vpk pekar på att det i propositionen inte finns några förslag till vilka produkter som företaget skall ägna sig åt för att få till stånd en ökad produktion och menar, att företaget för detta ändamål skall sysselsätta sig med produkter som människorna vill ha. Men såvitt jag kan se finns det inte heller i vpk:s motion något angivande av vilka produkter det är som människorna vill ha och som Luxor skall tillverka. Vi förutsätter i utskottet att de insatser som görs är väl avvägda och gör också ett uttalande som jag tycker är rätt väsentligt. Med de åtgärder som vidtas, dvs. det anslag som föreslås i propositionen och de insatser och den nya ledning som Investeringsbanken nu svarar för får man hoppas och förutsätta att Luxors framtid och också sysselsättningen vid företaget skall vara räddade. Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.